Herr talman! I vpk:s motion med anledning av denna proposition har vi uttryckt att regeringens analys och beskrivning i propositionen är mycket bra. Det är ett framsteg jämfört med vad som tidigare har sagts från olika regeringar. Jag vill gärna framföra det en gång till. Vad vi har kritiserat är tillämpningen av lagen och att den skärpning av lagen som vi gärna skulle ha sett, mot bakgrund av den analys som regeringen själv har gjort, inte blev litet kraftigare. Jag vill något beröra teknikexporten. Jag känner väl till bestämmelsen i kärnsäkerhetslagen. Jag satt själv med i den utredning som förberedde lagstiftningen, och vi hade mycket långa diskussioner om just detta. Det har sagts i andra sammanhang, och jag vill påpeka att Sydafrikalagen är unik. Därför hade det enligt min uppfattning varit mycket lämpligt att i denna lagtext också införa speciella bestämmelser om teknikexporten. Vi kan jämföra med krigsmaterielexporten, där vi har en lagstiftning som gäller generellt för alla länder, precis som kärnsäkerhetslagen. Men det oaktat har FN beslutat om vapenembargo, som den svenska regeringen har anslutit sig till. I den nya lagen har regeringen här i Sverige gått vidare och skärpt vapenembargot, trots att det egentligen inte skulle behövas — vi har en mycket bra krigsmaterielexportlag, där det anges exakt till vilka vi får sälja vapen och krigsmateriel. Just på grund av Sydafrikafrågans unika karaktär finns det alltså all anledning — även om vi har en generell lagstiftning — att speciellt ta upp detta med teknikexporten. Frågan om kärnteknik är särskilt viktig när det gäller Sydafrika. Israel och Sydafrika har i många år samarbetat på kärnenergioch kärnvapenområdet. Jagifrågasätter om det inte är ett brott mot icke-spridningsavtalet, som syftar till att över huvud taget inte bidra till att befordra någon som helst kärnenergiteknik i Sydafrika, varken för kraftproduktion eller för vapenpro duktion. Det är bakgrunden till de krav som vi från vpk:s sida har framfört i dessa sammanhang. När det gäller Namibia vill jag upprepa vad jag sade förut, nämligen att vi gott hade kunnat göra en markering, som inte hade kostat oss någonting. Det hade inte varit ett slag i luften utan en opinionsbildande åtgärd, som det hade varit bra att genomföra. Beträffande befrielserörelsernas och andras åsikter, som vi tidigare har talat om, har SWVAPO i Namibia, precis som ANC i Sydafrika, begärt sådana här åtgärder.

Herr talman! Exporten av kärnteknologi täcks in av den lag som antogs 1984. Den skärpning av vapenembargot som Oswald Söderqvist talade om gäller också i högsta grad kärnvapen lika väl som andra vapen. När det gäller GATT, som har berörts av Oswald Söderqvist och andra, har diskussionen lagts upp så, att någon har sagt att man tror att det i första hand är möjligt att uppnå vissa typer av importstopp utan att därmed överge GATT-avtalet. Någon annan tror att man skall kunna suspendera Sydafrika från GATT och därmed slippa de GATT-regler som gäller. Ytterligare någon föreslår, liksom vpk, att det skall införas vissa typer av importregleringar, att det bör gå att söka undantag i GATT. Det är så att suspension inte finns i GATT, och därmed faller den punkten. Importstopp står i direkt strid med GATT:s regler, om det riktar sig mot ett land och inte är orsakat av egna svårigheter. Det är det ju inte fråga om i detta fall. Jag vill ta upp en fråga som är viktig med tanke på hur vi skall agera internationellt. Om vi följer de framlagda förslagen och säger att det inte gör så mycket om vi bryter mot reglerna löper vi en mycket stor risk att Sydafrika skulle vinna en process mot Sverige när det gällde att lösa en tvist i GATT. GATT:s regler är nämligen inte på något sätt oklara på dessa punkter, utan de är mycket klara. Jag föreställer mig att det inte är på det sättet vi vill bidra till den internationella opinionsbildningen, att Sydafrika skulle vinna en process mot Sverige. Jag tror att om vi skulle genomföra den typen av åtgärder skulle man tyvärr le i mjugg i Pretoria. Då återstår det andra förslaget som har lagts fram. Man kan, som jag tror att Oswald Söderqvist har sagt, söka undantag från GATT:s regler, s.k. waver. Det är en sorts befrielse från sina förpliktelser inom GATT. För att få ett sådant undantag från GATT fordras det rent tekniskt att man har två tredjedels majoritet. Det är också underförstått att syftet med en framställan om undantag skall vara förenligt med GATT:s syften, där en ökning av handeln är ett centralt element. Och det är inte precis relevant i fallet med Sydafrika, där man i stället vill minska handeln. Inget land har heller hittills fått GATT:s godkännande för att på det sättet kunna genomföra politiskt motiverade handelssanktioner. Så även med detta andra förslag att formellt söka undantag från GATT:s regler — och inte bara strunta i dem — löper vi, eftersom GATT:s regler är tydliga, stor risk att bli nedröstade. Då vinner Sydafrika mot Sverige i GATT och skulle därmed naturligtvis också vinna en poäng i den internationella debatten om isoleringen av Sydafrika. När vi har en stor enighet och när alla i riksdagen på allvar vill vidta sådana åtgärder som har betydelse i internationellt sammanhang, låt oss då inte köra in i en återvändsgränd där vi i själva verket, genom vårt handlingssätt, skulle riskera att stödja Sydafrika, om vi verkligen genomför dessa förslag internationellt. Det vore ingen hjälp för att stärka den internationella opinionsbildningen.
Herr talman! Jag tar upp det sista först. GATT-reglerna och vår anslutning till dem är självklart mycket komplicerade saker. Men håll ändå med om, Mats Hellström, att GATT-reglerna — som jag sade i mitt första anförande — verkligen inte har tillkommit för att ge stöd åt ett sådant system som det i Sydafrika. Vi kan väl vara överens om att det inte är andemeningen i dessa internationella bestämmelser, som har tillkommit för att främja utvecklingen för alla människor. Ur den synpunkten har man åtminstone en moralisk ryggrad när man tar upp ett sådant här resonemang. Jag tyckte också att Mats Hellströms egen redogörelse för de olika GATT-bestämmelserna skulle kunna öppna möjligheter att ta upp en diskussion om detta. Om vi fortfarande, precis som när vi talade om den förra frågan, är överens om att Sydafrikaproblemet är ett unikt internationellt problem där vi har agerat — så långt har moderaterna rätt — i strid med våra andra principer i sådana här frågor, och det är rätt agerat, kan det också gälla i den här frågan. Här tycker jag att det blir en skiftning i Mats Hellströms diskussion. Här svänger han plötsligt tillbaka till formaliteter i internationella organisationer och lämnar det moraliska anslag som finns i propositionen och som kommit fram i Mats Hellströms första anförande, som jag tyckte var mycket bra. Vi kan inte helt plötsligt när det dyker upp internationella bestämmelser som är svåra och komplicerade bara hänvisa till formaliteter och säga: Det går inte. Jag tycker fortfarande att det finns anledning att regeringen tar fasta på vad vårt parti har sagt i den här frågan. Visst finns det lagbestämmelser när det gäller exporten av kärnteknologi och sådana saker, men det finns också här en speciell omständighet och det är att Sydafrika de facto, fast det inte är offentligt preciserat och omtalat, är en kärnvapenmakt och har kärnvapen. Vi bör inte hjälpa till att bygga ut detta ytterligare genom att tillåta någon som helst export av kärnteknologi till den staten.
Herr talman! Oswald Söderqvist säger att jag skulle ägna mig åt formaliteter. Men det räcker inte att vi sitter och är nöjda i den här kammaren. Vi önskar bidra till en internationell påtryckning i verkligheten mot Sydafrika. Då är verkligheten också vad vi och andra länder gör, hur vi agerar i de internationella organisationerna. Då tror jag för min del att det skulle vara till direkt skada för saken, att kunna skapa internationella påtryckningar på Sydafrika, om Sverige skulle gå fram med förslag där vi riskerade att bli nedröstade, där vi riskerade att Sydafrika i en internationell organisation skulle vinna mot oss. De skulle vinna mot oss just på isoleringsfrågan. Det skulle vara en framgång för dem, inte för de internationella påtryckningarna mot dem. GATT:s regler är tyvärr entydiga, Oswald Söderqvist. Det handlar om att öka handeln. Det som kan bryta upp GATT:s regler är om FN:s säkerhetsråd med de bestämmelser FN har beslutar om en handelsbojkott mot Sydafrika. Detta önskar Sverige. Vi önskar få till stånd en sådan allmän handelsbojkott mot Sydafrika. Därför tillhör vi de tyvärr alltför få länderna i FN som driver den frågan. Vi kommer att fortsätta från den svenska regeringens sida att med all kraft vi förmår driva kravet att FN:s säkerhetsråd skall besluta om en allmän handelsbojkott mot Sydafrika — som vi i så fall naturligtvis ställer upp på. Slutligen skall jag ta upp en fråga som berörts tidigare, nämligen de olika förslag som har funnits i olika utskott om tidsgränser, om vilken typ av kriterier som skall tillämpas när man bedömer dispenser och annat. Jag tror liksom utrikesutskottets företrädare Stig Alemyr att detta i första hand är en praktisk fråga. När vi skall bedöma företagens ansökningar om dispenser, som vi av olika skäl anser alltför omfattande, är det självfallet att vi redan nu försöker göra en helhetsbedömning där vi väger in olika element — såsom utvecklingen i allmänhet i företagen och andra kriterier än de specifikt uppställda. Det måste man göra, och det ger redan nuvarande lagstiftning möjlighet till. Det hela är en fråga om hur man praktiskt hanterar lagen, och jag är överens med de företrädare för olika partier som har sagt att det är mycket viktigt vilken praxis regeringen nu utvecklar. Det är viktigt för att lagen i praktiken skall innebära den skärpning som vi alla är överens om är nödvändig.
Herr talman! Avskyn mot apartheidpolitiken i Sydafrika har en mycket bred förankring i svensk folkopinion. Det har också visat sig mycket tydligt under denna debatt i dag. Sydafrika är det enda land i världen som har rasismen som ett element i sin konstitution — som alltså har en konstitution som bygger på en minoritets förtryck av en befolkningsmajoritet på rasmässiga grunder. Det är således olagligt i Sydafrika att bortse från människors hudfärg och ras och behandla dem lika. Det finns förvisso många avskyvärda regimer i världen och många länder där det i och för sig finns ett förtryck, som på många sätt kan jämföras med det som finns i Sydafrika, men Sydafrika är ändå unikt genom att det är en stat som är uppbyggd på en rasistisk ideologi. De försök som har gjorts att göra kosmetiska förändringar av apartheidpolitiken är inte särskilt djupt rotade. Det slag som nu har riktats mot bl.a. UDF — den nya breda organisation som har arbetat i Sydafrika för att få en annan ordning till stånd — visar hur oförsonlig regimen är mot alla som försöker åstadkomma en ändring i demokratisk riktning. Vi har alla ett ansvar när det gäller att arbeta för en annan ordning i Sydafrika, även vi som lever i andra länder. Vi har ett ansvar för att medverka till att isolera Sydafrika internationellt — detta på två grunder. För det första finns den moraliska grunden. Vi får inte vara delaktiga i apartheidpolitiken. Vi kan inte försvara att vi är med via t.ex. svenska företag och tjänar pengar på apartheidpolitiken. Det är ett motiv till att försöka minska våra ekonomiska kontakter med Sydafrika så mycket som möjligt. Det här är naturligtvis en fråga som var och en som i sin dagliga gärning, i sitt företag, har relationer till Sydafrika bör fundera över. Det är en fråga vi bör ställa oss som konsumenter, nämligen på vad sätt vi vill vara involverade i apartheidpolitiken. Men vi har också anledning att försöka praktiskt påverka utvecklingen i Sydafrika. Vi kan göra det genom politiska markeringar, och vi kan göra det genom att försöka skapa ett ekonomiskt tryck mot regimen i Sydafrika som kan påverka utvecklingen. Det råder ju inget tvivel om att det internationella trycket mot det dåvarande Rhodesia var en bidragande orsak till att Rhodesia upphörde att vara en rasiststat och blev det fria Zimbabwe, även om det egna folkets befrielsekamp naturligtvis var det viktigaste. Det står helt klart att enskilda svenska insatser inte på något märkbart sätt påverkar den sydafrikanska ekonomin, utan förutsättningen för att våra åtgärder skall få någon effekt är att vi får andra länder med oss. Som här har framhållits flera gånger är vi inte så ensamma om att vidta ensidiga åtgärder mot Sydafrika, utan andra länder gör detsamma eller diskuterar att göra det. För att bidra till att skapa en samordning av de olika typer av påtryckningar som kan aktualiseras i skilda industriländer har det bildats en västeuropeisk samarbetsorganisation mellan parlamentariker som är engagerade i Sydafrikafrågan — Association of West European Parlamentarians for Action against Apartheid, AWEPA. Den organisationen har också många medlemmar i den här kammaren. Det är vår förhoppning att detta samarbete skall kunna bidra till att öka det internationella trycket mot Sydafrika. Det borde egentligen ligga i alla folkgruppers i Sydafrika intresse att så snart som möjligt få till stånd en avveckling av apartheidsystemet. Ju längre det nuvarande förtrycket pågår, desto våldsammare kan man räkna med att konsekvenserna blir den dag då människorna inte längre finner sig i förtrycket. I det aktuella betänkandet behandlas en rad motioner, som jag har väckt tillsammans med partikamrater. I motion 962 vill vi att definitionen av krigsmateriel skall utvidgas. Sverige har liksom andra FN-stater ett embargo på krigsmateriel till Sydafrika. Men det finns många produkter som har dubbel användning, dvs. både civil och militär, och som det tidigare har varit möjligt att exportera till Sydafrika. Nu sker det en viss skärpning på detta område genom att viss datautrustning, terrängfordon och drivmedel också klassas som krigsmateriel. Därmed har man gått önskemålen i min motion en bra bit till mötes. Jag tycker att det är ett värdefullt steg framåt. I motion 963 föreslår vi att Sverige skall arbeta för ett oljeembargo mot Sydafrika. Det finns redan ett oljeembargo, som bl.a. OPEC-staterna ingår i. Men vi tycker således att även Sverige bör delta i ett oljeembargo mot Sydafrika. Visserligen är vi själva inte oljeexportörer i någon nämnvärd omfattning, men via bl.a. vår sjöfart kan vi ändå bli involverade i oljehandeln med Sydafrika, och det är naturligtvis djupt olyckligt. Detta krav har jag själv ställt under många år, men ännu har det inte lett till något egentligt resultat. Det faktum att drivmedel nu räknas som krigsmateriel kan dock anses vara ett steg i den riktning som jag är ute efter. Jag misstänker att det finns anledning att återkomma till den här frågan flera gånger. I motion 964 tar vi upp ett mycket speciellt problem i Sydafrika, nämligen att företag kan klassas som s.k. key points, dvs. nyckelfunktioner. De företag som klassas som sådana måste vidta en lång rad försvarsåtgärder. De måste själva sätta upp säkerhetsstyrkor osv. De säkerhetsrisker man vill värja sig mot är naturligtvis åtgärder från företrädare för den svarta befolkningsmajoriteten. Företagen i fråga blir alltså ett led i apartheidsystemets försvar av sina orättvisor och ett försvar mot befolkningsmajoritetens krav på en demokratisk utveckling. Om ett företag klassas som key point eller ej är hemligt. Det är alltså svårt att veta vad som gäller. Det kan mycket väl vara så att även svenska företag ingår i detta system, dvs. att svenskägda företag direkt ingår i försvaret av apartheidsystemet. Det är naturligtvis en ganska skrämmande tanke. Vi som står bakom motion 964 har föreslagit att regeringen skall försöka utreda huruvida svenska företag är inblandade i detta system. Utskottets svar är något svävande. Man säger nej till en utredning men förklarar sedan ändå att man självfallet anser att regeringen bör utnyttja de vägar som står till buds för att klargöra om svenska företag är klassade såsom nyckelfunktioner. Detta uppfattar jag som att utskottet i praktiken tillstyrker vad vi föreslår i denna motion. Därför finns det anledning för oss att vara nöjda med utskottets svar på denna punkt. Motion 1542 tar upp kravet på bojkott av Namibia. Denna fråga har redan diskuterats i kammaren. Namibia är inte med i GATT. Det hindret föreligger inte. Det finns ett dekret från Namibiarådet, som visserligen inte — vilket Mats Hellström påpekade — innebär ett renodlat exportförbud men innebär förbud mot export av naturresurser från Namibia. Eftersom Mats Hellström underströk att det inte var ett renodlat exportförbud, frågar man sig om handelsministern har kännedom om några varor som exporteras från Namibia och som inte i någon form innehåller naturtillgångar från Namibia. Vill man förbjuda export av naturtillgångar från Namibia, har man i praktiken därmed förbjudit all nu aktuell export från Namibia. Mats Hellströms argumentation när det gällde just förbudet mot import av varor från Namibia var väldigt egendomlig på många sätt. Att åberopa att det inte är ett renodlat exportförbud är som sagt inte särskilt relevant, eftersom den faktiska exporten från Namibia såvitt jag vet alltid innehåller någon form av naturresurser från Namibia. Sedan sade Mats Hellström att det skulle vara märkligt att inte bojkotta förtryckaren Sydafrika men däremot bojkotta offret Namibia. Men Namibiarådet har just krävt att man skall förbjuda export av naturresurser från Namibia. Jag vill då fråga om Mats Hellströms uttalande här skall uppfattas som ett avståndstagande från innehållet i dekret nr 1 från Namibiarådet. Även SWAPO, befrielserörelsen i Namibia, har förordat detta exportförbud. Anser Mats Hellström att SWAPO har fel, när organisationen vill ha ett förbud mot export av varor från Namibia? Såvitt jag kan förstå borde vi faktiskt, naturligtvis med de begränsade möjligheter till kontroll som vi har, ändå göra vad vi kan för att få stopp på importen från Namibia. Det är möjligt att man skulle kunna klara detta med en frivillig överenskommelse och att man borde försöka den vägen först, men det viktiga måste vara att vi får ett stopp på importen från Namibia. Den strider såvitt jag förstår mot dekret nr 1 från Namibiarådet. Den lag som vi nu skall ta ställning till innebär på många sätt skärpningar. Men den har i synnerhet en svag punkt som jag ser det, nämligen 8 §, vilken gör det möjligt för företag som gör vissa åtaganden att undantas från kontroll. Vi har i motion 168 krävt en ändring på denna punkt. Det vore angeläget att fortsätta att kräva att alla företag som vill göra investeringar i Sydafrika också får sin dispensansökan prövad av regeringen. Detta krav har inte fått något stöd av utskottet. Självfallet får vi studera utvecklingen för att se om det finns risk för att 8 § försvårar våra möjligheter att på ett effektivt sätt kontrollera att lagen efterlevs. I våra motioner har vi allmänt tagit upp kravet på att man skall försöka finna möjligheter att åstadkomma ytterligare ekonomiska sanktioner mot Sydafrika. Det stora hindret är helt klart Sydafrikas medlemskap i GATT. Jag har i en motion i år tagit upp denna fråga och menar där att vi ändå bör arbeta för att se om man kan antingen utesluta eller suspendera Sydafrika ur GATT. Självfallet skall vi inte göra det på det sätt som Mats Hellström tänker sig, alltså framlägga ett förslag och sedan ta ett nederlagi GATT, utan vi måste genom att utnyttja våra diplomatiska kanaler försöka skapa de politiska förutsättningarna för ett sådant beslut i GATT som vi skulle vilja ha. Avslutningsvis vill jag framhålla att den lagstiftning som vi nu har fått är ett viktigt steg på vägen. Den breda opinionen på detta område är värdefull. Det är beklagligt att moderaterna mäler sig ur. Jag konstaterar dock att moderaterna är politiskt ganska isolerade i sin syn på hur man skall hantera relationerna till Sydafrika. Numera tror nog knappast ens Reaganregeringen i USA längre på det aktiva engagemanget som ett sätt att få en ändring till stånd i Sydafrika, utan moderaterna är väl ensamma som den ståndaktige tennsoldaten i sin inställning. Jag tänker inte ställa något säryrkande, för att inte krångla till tillvaron vare sig för talmannen eller för kammaren, men givetvis kommer jag att stödja de reservationer som stöder mina och mina kamraters motionsyrkanden.
Herr talman! Pär Granstedt ställde en fråga som kanske behöver ett klarläggande. Pär Granstedt har möjligen missuppfattat vad Namibiadekretet innebär. Namibiadekretet innebär att man förbjuder prospektering, utvinning, försäljning, utförsel m.m. av naturtillgångar som sker utan Namibiarådets samtycke. Sverige har, som jag sagt, stött resolutionen som åberopar dekretet, och vi har understrukit betydelsen av att det respekteras. Det finns heller inget svenskt företag i Namibia som bedriver verksamhet av den art som anges i dekretet. Eftersom vi har förbud mot investeringar, är det också utomordentligt osannolikt att något sådant företag skulle kunna uppkomma. Om ett svenskt företag direkt ger sig in på detta, vore det ju klart lagstridigt. Ett indirekt förfarande, genom förvärv av ett utländskt företag, skulle inte få dispens, så det är en rent teoretisk diskussion. Vi har uppmanat de privata och statliga företagen att följa dekretet. Vi har också sagt i propositionen att när vi nu inför en ny lag, vill vi samla upp de olika rekommendationer som finns utöver själva lagen. Vi kommer att gå ut med en ny rekommendation till de privata näringslivsorganisationerna, där vi återigen fäster deras uppmärksamhet på Namibiadekretet. Det är vad man kan göra för att följa dekretet. Det behövs ingen lagstiftning om importförbud. Dels har vi nästan ingen import, dels måste en handelsbojkott mot Sydafrika — av skäl som man i mycket hög grad är överens om här i kammaren — genomföras av FN:s säkerhetsråd. Om Sverige enskilt startar en handelsbojkott, skulle detta — det är i varje fall min övertygelse — i den internationella debatten uppfattas som kosmetika. Det skulle uppfattas som att Sverige gör någonting på ett område där det inte kostar oss något. Jag är rädd för att vi därmed icke skulle bidra särskilt positivt till den internationella debatten. Vi skulle då inte framstå som så seriösa som vi nu verkligen gör, när vi i stället tar oss an det som är svenska intressen i Sydafrika och gör begränsningar där.
Herr talman! Jag tror inte att jag har missuppfattat innebörden i Namibiadekretet. Det framgick också av vad Mats Hellström själv sade, att det innebär bl.a. förbud mot utförsel av naturtillgångar utan Namibiarådets samtycke. För att import från Namibia skall vara förenlig med dekret nr 1, fordras antingen att det är varor som inte innehåller naturtillgångar från Namibia — finns det någon import från Namibia som inte innehåller naturtillgångar? — eller också att importen sker med Namibiarådets samtycke. Finns det någon import som sker med sådant samtycke? Såvitt jag förstår, innehåller den i och för sig blygsamma import som sker från Namibia naturtillgångar, och vidare sker den importen utan Namibiarådets samtycke. Alltså måste denna import strida mot dekret nr 1. Jag känner inte till att dekret nr 1 skulle på något sätt vara villkorat med ett krav på att samtidigt bojkotta Sydafrika. Jag känner inte heller till att SWAPO skulle ha hävdat att man vill ha en bojkott av varor från Namibia under förutsättning att det också sker en bojkott av Sydafrika. Jag skulle tro att såväl Namibiarådet som SWAPO anser att ett svenskt beslut om förbud mot import från Namibia — eller en frivillig överenskommelse som effektivt stoppar sådan import — är mycket tillfredsställande, även om vi inte samtidigt riktar en bojkott mot Sydafrika.

Herr talman! Först vill jag säga att det är mycket bra att vi återigen tar upp delar av den svenska Sydafrikapolitiken till en lång och intensiv debatt i kammaren och att vi får ett beslut om skärpningar på väsentliga punkter. Sammantaget ger den s.k. Sydafrikakommitténs betänkande från i juni i fjol och den proposition vi nu behandlar en bra översikt över dagsläget i apartheidregimens Sydafrika och Namibia. De ger också en bra sammanfattning av den svenska Sydafrikapolitiken hittills och FN-arbetet. När jag säger att vi nu debatterar ”delar av” den svenska Sydafrikapolitiken vill jag därmed markera att jag tycker att det fattas något väsentligt — inte i och för sig i debatten, utan i utredningen och propositionen. Denna begränsning ligger också i själva rubriken för propositionen — förslag till lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Jag hade, som framgår av mitt särskilda yttrande, önskat att vi nu stod i begrepp att också skärpa vår hållning och skära av andra delar av det ekonomiska samröret mellan Sverige och Sydafrika. För ett sådant beslut i kammaren i dag ger emellertid inte utredningen och propositionen tillräckligt underlag. Vad jag närmast efterlyser är möjligheten att begränsa importen av sydafrikanska varor liksom självklart av produkter från Namibia. Visst finns det en del resonemang kring detta i utredningen och propositionen, men de verkar ha gjorts pliktskyldigast och utan några större ambitioner. Möjligheterna att göra något åt handeln med Sydafrika avfärdas, som vi redan har hört, med GATT-reglerna. När det gäller Namibia är det handelns ringa omfattning och lättheten att kringgå ett förbud genom att exportera via Sydafrika som får motivera uppgivenheten. Herr talman! Jag skulle gärna vilja redovisa varför jag tycker att det här är en så viktig del av en trovärdig svensk Sydafrikapolitik. Av de varor från Sydafrika som vi importerar svarar frukt och fruktkonserver för den största delen — 34 96 1982. Det är också de produkter vi som konsumenter konfronteras mera direkt med. Vi märker inte så mycket av t.ex. ferrolegeringar och krom. Precis som den osedvanligt stora enigheten i kammaren antyder, är också de allra flesta svenskar i dag väl medvetna om vad apartheid innebär och tar avstånd från vad Sydafrikas regim står för. De är också väl införstådda med att Sverige hör till de länder som har gått längst i sin politik gentemot Sydafrika, och de stöder denna politik. För de allra flesta är det därmed obegripligt att det i många av våra livsmedelsbutiker över huvud taget finns sydafrikanska produkter och att det ankommer på deras egen vaksamhet, om de skall lyckas undvika dessa varor. För oss politiker blir det en omöjlig pedagogisk uppgift att börja tala om GATT-regler och frihandel och om att vi som exportberoende land måste vara emot all protektionism. Jag undrar hur många som skulle ha accepterat debatten här i kammaren som svar på sina frågor. Visst förstår folk att vi i Sverige själva har ett intresse av att få sälja fritt, men protektionism uppfattas i alla fall som att man försöker skydda inhemska produkter. Här är det ju fråga om persikor, druvor, aprikoser osv. Dem kan vi inte odla, och följaktligen måste vi importera dem från annat håll, om vi nu absolut vill ha dessa varor. Kort sagt: Alla dessa bortförklaringar uppfattas bara som ett exempel på politikers förmåga att slingra sig undan när folk kräver ett klart besked. Skall vi eller skall vi inte behöva finna sydafrikanska varor på våra butikshyllor? Ännu svårare att svara för sig får man om man träffar på någon som satt sig in i verkligheten för just lantarbetarna i Sydafrika, dvs. de som utnyttjas för att få fram de här produkterna. Förra året publicerade Isolera Sydafrika Kommittén, som i dagligt tal brukar kallas ISAK, en rapport som heter Sydafrikas Svarta Lantarbetare. Underrubriken var ”- livegen förbrukningsvara”. Det är bl.a. på grundval av den rapporten som jag ansett mig ha fog för att använda uttrycket slavarbete i mitt särskilda yttrande. Men jag kan också stödja mig på det citat ur arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijons tal vid ILO 1983 som inleder den ISAK-rapporten: ”Ingen annan form av förtryck representerar forna dagars slaveri bättre än apartheid. Och systemet förstärks. Nu får vita arbetsgivare disponera svarta fångar, utan att ge dem lön. De gamla slavägarna hade åtminstone ett intresse av att hålla sin arbetskraft vid liv. Dagens herrar i Sydafrika verkar inte ens ha den ambitionen.” Herr talman! Rune Ångström har redan tidigare i debatten gjort en beskrivning av lantarbetarnas situation, men jag skulle gärna vilja komplettera den med ett par citat ur den omnämnda skriften, där ISAK redovisar förhållandena för kvinnor, barn, säsongsarbetare, fångarbetare, osv. I Moiketsi arbetar kvinnor och barn på tomatfarmerna, ibland för ingen annan lön än tomater. Ett citat från en kvinnlig arbetare som har med sig sina barn på fältet: ”De dagar vi skickar barnen ut på fälten får de i alla fall nån mat i magarna.” En arbetsgrupp inne i Sydafrika som heter Farm Labour Project avslöjar i en rapport många fall där lantarbetare inte får någon lön alls, utan bara magra ransoner av majsmjöl och utsorterade rester av vad farmen producerar. Arbetstiden är i genomsnitt 60 timmar i veckan; det finns exempel på upp till 70 timmar i veckan. Arbetet pågår sex dagar i veckan, med något kortare tid på lördagar. För många jordägare har det visat sig ännu lönsammare att sparka ut de ”bofasta” lantarbetarna och i stället anlita säsongsarbetare från reservaten — s.k. bantustans — där överbefolkning, arbetslöshet och svält tvingar människor att acceptera arbeten på snart sagt vilka villkor som helst. En avlöningsform innebär att arbetarna får en del av sin lön i form av vin under arbetsdagarna. Som följd av den regelbundna och höga vinkonsumtionen är alkoholismen skrämmande hög bland arbetarna på vingårdarna. Till det mest uppseendeväckande i systemet hör att ägarna på söndagarna tar betalt för vinet. De tar alltså tillbaka en del av den redan magra kontantlönen från de arbetare som har gjorts beroende av en daglig vinranson. Barnen är dubbelt undertryckta och utnyttjade, eftersom de för det första används som säsongsarbetare och för det andra ges en lön som ”underårig arbetskraft”. Anti-Slavery Society i London och Farm Labour Project i Sydafrika och många andra organisationer radar upp exempel på hur barn utnyttjas för att pressa lönerna och öka jordägarnas vinster. En viktig arbetskraftskälla för det sydafrikanska jordbruket är apartheidregimens överfulla fängelser. Den vite jordbrukaren utnämns då till ”temporary warder”, tillfällig fångvaktare, och får därmed fullständig förfoganderätt över fångarna. Systemet öppnar vägen för en extrem utsugning av arbetarna, och för övergrepp och misshandel av de helt utlämnade och försvarslösa fångarna. Ja, herr talman, jag tror inte jag behöver anföra flera exempel ur ISAK:s rapport. Men en dag står man själv där hemma i köket med aprikosburken som man ryckt åt sig i förbifarten i en korg med varor till extrapris i butiken och läser på burken ”Product of South Africa”. Förstenad och skamsen, tills man nästan gråter av ilska, i vetskapen om vad som ligger bakom tillkomsten av den där burken och i vetskapen om vem som tar profiten. Man kastar burken oöppnad, man förbannar sitt slarv men också att man som politiker inte förmått se till att det här inte kan inträffa. Och visst, herr talman, måste det gå att sprida kunskap om lantarbetarnas villkor i Sydafrika, och skapa förståelse för att det finns något som går utöver i och för sig riktiga principer om frihandel. Det måste finnas också moraliska skäl för ett importstopp. Här vill jag något anknyta till debatten mellan bl.a. Mats Hellström och Oswald Söderqvist. Självfallet skall vi inte agera så fyrkantigt att Sydafrika kan plocka poäng i en omröstning i GATT. Det enda som skulle kunna ta över i fråga om GATT-reglerna är — som mycket riktigt har påpekats — ett beslut om bojkott i FN:s säkerhetsråd. Men det är ju så länge GATT reglerna är som de är. Men det är ju inte FN:s säkerhetsråd som har skrivit GATT:-reglerna, utan det måste naturligtivs gå att verka för en ändring av GATT:-reglerna eller för att — som också har nämnts — bli av med Sydafrika i GATT utan att gå direkt till en omröstning som Sydafrika kan plocka poäng på. Redan den Sydafrikalag vi i dag har är, som många här har sagt, ett unikt undantag — därför att det sydafrikanska rasåtskillnadssystemet är unikt. ”I inget annat land förekommer en så långtgående och systematiskt bedriven och i konstitutionen stadfäst diskriminering baserad på hudfärg” — det är ett Just därför att det är unikt har vi gjort ett unikt undantag från principen att Sverige bara ställer upp på sanktionsåtgärder beslutade av FN. Det vet vår omvärld mycket väl, även om man kanske inte alltid låtsas om det för att man vill nå andra syften. Vi gjorde ett undantag därför att vi ansåg oss inte kunna vänta på sanktionsåtgärder beslutade av FN när det gällde investeringarna. Jag menar att vi nu har väntat tillräckligt när det gäller internationella sanktioner för handeln och måste göra något i Sverige. Det är möjligt — det har också berörts i debatten här tidigare i dag, jag tror att det var av Pär Granstedt — att det här i Sverige skulle gå att komma fram genom frivilliga överenskommelser och genom ett bredare avståndstagande från importörerna av varorna. Men där brister, tycker jag, underlaget för ett beslut i dag, både i Sydafrikakommitténs betänkande och i propositionen.

Det har jag velat markera med det här inlägget i debatten.

Herr talman! Målet för den svenska Sydafrikapolitiken bör naturligtvis vara att så långt som möjligt med hänsynstagande till internationella förpliktelser bidra till en fredlig demokratisering av Sydafrika. Detta bör ske genom en stark markering av det svenska avståndstagandet från apartheidpolitiken. Så långt tror jag att enigheten i den svenska riksdagen är mycket stor. När det däremot gäller vilka medel vi skall använda för att nå dessa mål är oenigheten dess värre något större. I utrikesutskottets betänkande nr 6 om södra Afrika-lagstiftningen har näringsutskottet lämnat ett yttrande. I det yttrandet återfinns sammanlagt fem avvikande meningar med moderata signaturer. Ingen av de avvikande meningarna ifrågasätter på minsta sätt målet att förändra Sydafrika på fredlig väg i riktning mot en demokratisk stat. Däremot medlen och de olika medlens lämplighet har vi vissa avvikande synpunkter på. I vad avser medlen har vi den uppfattningen att en uppförandekod för svenska företag i Sydafrika vore en väsentligt bättre metod att med fredliga medel förbättra förhållandena för de förtryckta grupperna i Sydafrika. En uppförandekod skulle kunna vara starkt pådrivande i förbättringen av såväl utbildning som sociala levnadsbetingelser för den svarta majoriteten i landet. Dessutom kan den göras mer effektiv än lagbestämmelserna. Därmed skulle demokratiseringsprocessen kunna påskyndas. Regeringen, och uppenbarligen den kommande riksdagsmajoriteten, har i stället valt en utvidgad svensk lagstiftning om investeringsförbud för svenska företag i Sydafrika. Denna lag ger möjlighet till dispenser för investeringar. Trots detta är det uppenbart att flera svenska storföretag med dotterföretag i södra Afrika är utomordentligt beroende av verksamheten där för sin sysselsättning i Sverige men framför allt för sin tekniska utveckling och kompetens. Ett ensidigt svenskt bortdragande från södra Afrika skulle endast lämna konkurrensfördelar till andra utländska företag med rymligare samvete. Svenska arbetares och tjänstemäns arbeten skulle kunna komma att hotas. Lagstiftningen är dessutom otymplig i och med de exterritoriella tillämpningar som uppenbarligen kommer till stånd med den utvidgning som lagen nu skall få. OECD:s s.k. investeringskommitté sammanträdde i början av februari. Vissa av kommitténs medlemmar har varit utomordentligt kritiska mot Sveriges information till berörda medlemsländer. De anser sig inte ha haft erforderliga möjligheter att reagera och lämna synpunkter på lagstiftningen. Särskilt allvarligt anses detta ha varit för svenska företag med dotterbolag i fftämmande länder med minoritetsägare i dessa företag. Dessa minoritetsägare i dotterbolagen, som i sin tur kan äga ett dotterbolag i Sydafrika, kan komma att råka illa ut. Den svenska lagstiftningen förbjuder ju dessa dotter-dotterbolag att investera. Det drabbar således investerare och ägare i tredje land, i synnerhet om detta dotterbolag i främmande land med minoritetsägare har förvärvats efter den 1 juli 1979. Då finns det ju inte ens någon möjlighet för dotter-dotterbolaget till dispens att investera i Sydafrika. Med det anförda tycker jag att jag väl visat att lagen om investeringsförbud i södra Afrika är utomordentligt svår att tillämpa. Den kan komma att ge starkt negativa verkningar för svensk industri och arbetsmarknad, samtidigt som resultaten på utvecklingen i södra Afrika är diskutabla. En nedläggning av svenska företag i södra Afrika ensidigt leder knappast till någonting positivt. Däremot skulle en stark uppförandekod kunna medföra att svenska dotterbolag i södra Afrika skulle kunna komma att utgöra en progressiv, i alla fall progressivare, kraft i arbetet på att återställa en demokratisk utveckling i landet under fredliga former. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna i utrikesutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Näringsutskottet har beretts tillfälle att yttra sig över regeringens proposition om förslag till lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia. Näringsutskottet har i sitt yttrande till utrikesutskottet behandlat vissa övergripande frågor rörande lagen om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia samt möjligheterna till dispens från investeringsförbud enligt den nämnda lagen gentemot Sydafrika och Namibia. Näringsutskottet syftar i sitt yttrande till att, med tanke på målet för den svenska Sydafrikapolitiken, i första hand bedöma vilka effekter de föreslagna åtgärderna kan få för de svenska företagens verksamhet. Vid behandlingen av de övergripande frågorna har utskottet pekat på de av utredningen redovisade effekterna för svensk export och sysselsättning av svenskägda företags verksamhet i Sydafrika. Omkring hälften av den totala svenska exporten av varor till Sydafrika beräknas utgöras av leveranser från svenska företag med dotterbolag i Sydafrika. En betydande del av denna export utgörs av leveranser inom koncernerna. Dessa s.k. internleveranser uppskåttas av företagen sysselsätta drygt 1 000 personer i Sverige. Mot denna bakgrund vill utskottet framhålla att eventuella förändringar i de svenska företagens verksamhet i Sydafrika får relativt begränsade effekter för svensk sysselsättning och ekonomi som helhet. Den svenska Sydafrikapolitiken är enligt utskottets mening i allt väsentligt en utrikespolitisk fråga med förhållandevis begränsade näringspolitiska effekter. Detta utesluter inte, vilket också framhålls i propositionen, att en fortsatt begränsning av svensk näringsverksamhet i Sydafrika kan få negativa och i enstaka fall svårhanterade effekter för företagen och deras anställda i Sverige. Särskilt kännbara kan följderna bli för de företag vilkas verksamhet är inriktad på leveranser till gruvindustrin, som för sin teknikoch produktutveckling har ett starkt intresse av närheten till den sydafrikanska marknaden. Trots dessa farhågor har näringsutskottet mycket bestämt slagit fast att de svenska näringspolitiska intressena inte skall tillmätas en överordnad vikt i samband med behandlingen av denna aktuella fråga. En majoritet i näringsutskottet bestående av socialdemokrater, centerpartister, folkpartister och vänsterpartiet kommunisterna har i de övergripande frågorna ställt sig bakom uppfattningen om effekterna för svenskt näringsliv. Moderaterna i näringsutskottet har på fem punkter redovisat avvikande mening. Moderaterna anser att de svenska näringspolitiska intressena skall tillmätas en större betydelse vid utformningen av Sveriges Sydafrikapolitik. Detta krav avvisas naturligtvis av majoriteten. Moderaterna föreslår också att en uppförandekod skall utarbetas mellan svenskt näringsliv och de fackliga organisationerna i stället för att man inför en lag om förbud mot investeringar. I och för sig har majoriteten i näringsutskottet ingenting emot att en sådan kod utarbetas, men eftersom den skulle vara frivillig och inte utgöra sanktionsinstrument kan den inte ses som ett alternativ utan endast som ett komplement till den på lagstiftning grundade kontroll och reglering som föreslås i propositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkandet om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia.
Herr talman! När vi vill tillmäta de svenska ekonomiska intressena större betydelse gör vi det inte utifrån rent ekonomiska utgångspunkter, utan i förvissningen om att vi genom att göra detta på ett bättre sätt kan tillgodose målsättningen en demokratisk fredlig utveckling i södra Afrika. En uppförandekod kan utformas på ett sätt som vi tror bättre kommer att tillgodose intresset att verka pådrivande i fråga om en demokratisk utveckling än den nuvarande och tilltänkta lagstiftningen.

Herr talman! På ett sätt är det en unik lag som vi nu skall fatta beslut om. Vi följer vår egen linje här i landet, i vår opposition mot apartheidpolitiken. I ett sådant sammanhang uppstår frågan: Vem skall man lyssna på? Vilka röster är avgörande för vilken ställning vi tar? Jag hörde Margaretha af Ugglas säga att hon hade varit nere i Sydafrika och hört fackföreningsledare säga att det var bra med investeringar. Jag kan inte bedöma dessa fackföreningsledares representativitet, men allt det som jag har hört ifrån det hållet går i en helt annan riktning. Och då skall man veta att de som uttalar sig inte kan tala klarspråk ordentligt. Om de gör det, blir de dömda. När vi lyssnar på människor och på ledare för den afrikanska nationalkongressen, när vi lyssnar på Desmond Tutu, och när vi senast lyssnade på Kenneth Kaunda, är det helt tydligt vad de vill. De vill att det skall ske en isolering, och de är naturligtvis helt medvetna om vad detta kostar dem i ett övergångsläge. Men vad de säger är: Det är så svårt och kan inte bli sämre, och de företag som opererar här, inkl. de svenska företagen, spelar bara med i denna avskyvärda apartheidpolitik som delar upp människor efter hur de ser ut, vilken färg de har på sitt skinn. Jag har ett uttalande av Desmond Tutu här: Min nationalitet i detta dokument beskrivs som f. n. obestämbar. Det är hans medborgarskap, det är hans pass. Man talar om de människor som blir förflyttade till dessa ”homelands”. Det är inte fråga om tusentals eller hundratusentals utan om miljoner människor. Desmond Tutu säger: De blir avstjälpta, som om de vore skräp, när de hamnar i dessa s.k. återuppbyggnadsläger i fattiga, ofruktbara och torra bantustans. Det är den verklighet som vi har att hantera här. Frågan är om vi skall ha någonting i den byken att göra. Regeringen, utredningen och utskottet går på en optimistisk linje, i den meningen att vi tror att det kan bli en annan situation i Sydafrika. Jag tror att jag vill sälla mig till dem som är rätt pessimistiska. Men å andra sidan: Kan det verkligen fortsätta i längden? Jag hörde igen — och jag tror att jag såg det i reservationen från moderaterna — att Margaretha af Ugglas sade att de hoppas på en fredlig utveckling. Ja, det gör vi alla. Men jag hörde en gång Albert Luthuli, som fick fredspriset 1960, säga: Vi har klappat på den vite mannens dörr i 300 år, men den har inte upplåtits, vi har inte fått komma in. Och dess värre måste vi i dag konstatera att det inte har skett så förfärligt mycket i positiv riktning. Nej, det är egentligen ett understatement, för det har inte skett någonting. Och det sista som vi hörde beträffande hur det egentligen går i Sydafrika är ju dagsfärskt. Ekumeniska nämnden har vid flera tillfällen haft denna fråga uppe till både diskussion och utredning. I samband med antagandet av den förra lagen och det utredningsarbete som föregick den var ekumeniska nämnden mycket aktiv när det gällde att utreda förhållandena i Sydafrika. Jag var nära ansluten till dem som arbetade med detta då. Också vid det tillfället sade vi ifrån ekumeniska nämndens sida att vi kanske ändå skulle vänta ett par år och se om förhållandena förbättrades något vid de svenska företagen. Men vi kunde efter ett par år inte konstatera att det hade skett någon förbättring, och det ledde senare till att vi fick en lagstiftning — en lagstiftning som vi nu skärper.

De ojämlika villkor som råder för olika befolkningsgrupper i Sydafrika är kallblodiga och cyniska uttryck för den herrefolksmentalitet som tillåts bestämma utvecklingen i Sydafrika.

Regimen är dessutom mycket propagandistiskt inriktad och utgör en smitthärd från vilken det onda vi benämner rasism sprider sig. Därför har Svenska ekumeniska nämnden velat undersöka vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att vinna ökad uppslutning kring kravet att effektivt isolera Sydafrika och apartheid.” Vad är anledningen till att ekumeniska nämnden engagerat sig så starkt i den här frågan? Jo, det finns goda kontakter genom missionen, man känner mångå människor där nere, och en ytterligare anledning är kanske samvetet, eftersom denna mycket förhatliga regim säger sig försvara den kristna civilisationen. Som Desmond Tutu sade när han var här: Man talar om ett kristet land, men vilken kristendom är det fråga om? Inte någon alls, naturligtvis! Jag skulle ha varit ytterligt glad om även moderata samlingspartiet hade förstått detta, hade begripit vad det är fråga om och inte hade särat ut sig i detta sammanhang. Det finns anledning att påpeka detta, tycker jag. Skillnaden är stor mellan moderata samlingspartiets syn och folkrörelsernas syn på detta. Jag är med på en motion som har Hans Göran Franck som första namn, och eftersom reservation 2 och 9 sammanfaller med den motionen, kommer jag i den slutliga voteringen att rösta på dessa reservationer.
Herr talman! Jag tycker att det skulle vara på sin plats att för kammaren påpeka att det, som jag har uppfattat det, inte finns någon skillnad i denna kammare beträffande avskyn för apartheidsystemet, avskyn för apartheidpolitiken och viljan att motverka detta system, men det finns en skillnad i fråga om medlen. Det är de olika medlen — Sydafrikalagen, förbud mot investeringar — som vi har diskuterat här. I många andra avseenden är vi ju ense om åtgärderna.

Där har, som jag ser det, de kristna rörelserna och många andra folkrörelser en mycket stor och viktig uppgift. Jag hoppas att Evert Svensson håller med mig på denna punkt.

Herr talman!

Jag har naturligtvis inte ifrågasatt den allmänna inställningen, men det avgörande är att vi plockar fram alla de medel som det över huvud är möjligt att plocka fram.
Herr talman! Vi tror inte på detta medel, att det är positivt för de svarta att svenska företag skall ut ur Sydafrika. Men vi tror på att vi i FN skall verka för gemensamma internationella åtgärder. Vi tror på att man måste försöka stödja de aktiva grupperna i Sydafrika. Jag blev nästan litet ledsen när jag fick ett brev, undertecknat av bl.a. Bertil Werkström, som handlade mycket om 8§ i Sydafrikalagen men som sade väldigt litet till oss om vad man kan göra i opinionsbildningen, vad man kan göra för att stödja grupperna inne i Sydafrika som verkar för att motarbeta apartheidsystemet. Jag hoppas faktiskt på ett ökat engagemang när det gäller att försöka öka vårt stöd till dessa grupper inne i Sydafrika.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt. Stora bidrag har lämnats till grupper i Sydafrika som har hjälpt fångar och deras familjer med att få utbildning. Det finns alltså en sådan verksamhet, och den måste pågå, och den måste förstärkas. Men det kan man inte göra genom attt.ex. dra ned SIDA:s anslag i detta avseende, som utskottets värderade ordförande sade här tidigare. Jag kommer tillbaka till det som jag tycker är avgörande, nämligen att man måste lyssna på de människor som lider under detta avskyvärda apartheidsystem. Om man menar allvar med sitt tal, skall man också följa dessa människors vilja.

Herr talman! Regeringens förslag till ny Sydafrikalag innehåller väsentliga förbättringar i förhållande till nuvarande lag. Det gäller främst förbud för svenska juridiska personer att ge lån till sydafrikanska staten eller dess myndigheter, förbud för svenska juridiska personer att bidra till att egendom hyrs av ett sydafrikanskt eller ett namibiskt dotterföretag genom s.k. finansiell leasing samt bemyndigande för regeringen att införa förbud mot tekniköverföring till Sydafrika eller Namibia. Även i övrigt innehåller propositionen en rad förslag till en skärpt och aktiv Sydafrikapolitik. Pär Granstedt har redan nämnt att det bildats en västeuropeisk sammanslutning av parlamentariker mot apartheid. Den här sammanslutningen, som har deltagare från 14 västeuropeiska länder, hade en sammankomst i Köpenhamn i höstas. Jag hade då tillfälle att beröra de förslag som den svenska regeringen har framlagt. Det var en bred sammanslutning med representanter för olika partier. Jag kan väl säga att man hade en positiv syn på de här förslagen, och jag tror att det finns ett stort intresse att i övriga västeuropeiska länder söka verka i samma riktning som vi här i Sverige gör. Moderaterna gör gällande att de vill arbeta för att man stöder de förtryckta i Sydafrika. Felet med den moderata politiken är bara att de förslag som moderaterna lägger fram här inte har något stöd hos befrielserörelserna och de demokratiska organisationer som verkar i Sydafrika, främst då Demokratiska fronten. Det är alltså så att förslaget i propositionen, liksom utrikesutskottets betänkande, i allt väsentligt stöds av oss socialdemokratiska motionärer. Det är bara på några punkter vi har avvikande mening. Det gäller då först 8 § i lagförslaget.

Regeringsförslaget innebär att man förordar att det särskilda åtagandet för ett företag skall gälla t. v. Jag menar att bestämmelsen över huvud taget kan ifrågasättas, men vi har ändå godtagit att man inför en bestämmelse av detta slag. Om denna paragraf införs, är det viktigt att det av bestämmelsen uttryckligen framgår att möjligheten tidsbegränsas. Det är betydelsefullt för tillämpningen, men det är också väsentligt för företagen att de får kännedom om detta. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till att vårt förslag om en uttrycklig tidsbegränsning har stöd i näringsutskottets yttrande. Den andra punkten där vi har invändningar gäller förslaget om förbud mot import från Namibia. Namibiadekretet talar om att det är förbud mot all prospektering, utvinning, försäljning, utförsel, export m.m. av tillgångar som sker utan Namibiarådets samtycke. Detta dekret omfattar animala tillgångar, mineraler och andra naturtillgångar. Det finns olika sätt att uppfylla Namibiadekretet. Ett av dessa är att förbjuda nyinvesteringar, vilket vi har gjort. Ett annat skulle kunna vara att införa en lag av det slag som Namibiadekretets bestämmelser innebär. Ett tredje sätt — och det enklaste — är att införa ett importförbud. Det är också vad Namibiarådet har rekommenderat olika länder att göra. Den omständig heten att det kan vara vissa svårigheter att kontrollera förbudet kan inte utgöra ett skäl för att inte införa det. Det faktum att Sydafrika fungerade som kanal för Smithregimens Rhodesia ansågs inte utgöra hinder för en svensk sanktionslagstiftning. De varor som har varit aktuella att importera är persian — s.k. swakara — och andra skinnvaror samt vissa mineraler. De varor som det rör sig om är lätt identifierbara, och de borde kunna omfattas av ett importförbud. Anledningen till att det är viktigt att här ta ytterligare ett steg är att det är mycket oroande att det från Namibia till en rad andra länder äger rum en stor export av främst uranium. Ett svenskt ställningstagande i överensstämmelse med Namibiadekretet skulle ha ett politiskt värde, av i princip samma slag som det lagen om förbud mot nyinvesteringar har. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till att näringsutskottet i sitt yttrande har sagt att ett importförbud skulle ha ett symbolvärde i kampen mot förtrycket i Namibia. Vad slutligen gäller frågan om omprövning av lagstiftningen har föreslagits att lagen skall gälla endast till utgången av 1990, om inte något annat beslut fattas. Också i det sammanhanget vill jag hänvisa till vad näringsutskottet har framfört. Näringsutskottet säger följande: ”Om emellertid inga avgörande förändringar sker i det sydafrikanska samhället under de närmaste åren i riktning mot ett avskaffande av apartheid förlorar överlevnadsmotivet, så som det nu har definierats, sitt berättigande. I ett sådant läge får en tidsbegränsning av dispensmöjligheterna förnyad aktualitet.” Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2 om tidsbegränsning av åtagandet enligt 8 §, vilken reservation grundar sig på en av mig m.fl. socialdemokrater väckt motion. Vidare vill jag yrka bifall till reservationen 9 om handeln med Namibia, vilken likaledes grundar sig på en av mig och vissa övriga socialdemokrater väckt motion.

Skatteutskottets betänkanden 30 och 32 kommer att debatteras i tur och ordning. Voteringarna äger rum i ett sammanhang efter avslutad debatt. Först upptas alltså skatteutskottets betänkande 30 om avdragsrätt för gåvor till internationellt biståndsarbete.

Fru talman! Även i år har det väckts förslag om att riksdagen skulle besluta att införa en avdragsrätt för gåvor till internationellt biståndsarbete. Detta är en gammal idé. Den tillämpas i många länder i vår värld. En socialdemokratisk regering i Danmark har infört ett sådant system, som sedan länge fungerar där. Vi har faktiskt också i Sverige haft en avdragsrätt för gåvor — visserligen under en begränsad period, men det var ändå ett förslag som lanserades av en socialdemokratisk finansminister. När den första borgerliga regeringen bildades 1976 fanns också detta krav med i regeringsförklaringen. Det tillsattes en utredning, och folkpartiregeringen föreslog under budgetåret 1978/79 att en begränsad rätt till avdrag för gåvor till internationellt biståndsarbete skulle införas. Under riksdagsbehandlingen avslogs det här förslaget av alla andra partier. Socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna gick emot det därför att man, som man sade, principiellt var motståndare till detta, centern och moderaterna tydligen därför att man inte unnade detta folkpartiförslag att gå igenom i riksdagen, trots att man i regeringsförhandlingarna hade varit överens om att det skulle genomföras. Huvudmotivet för den aktuella avdragsrätten är naturligtvis att den stimulerar enskilda människor att satsa på internationell hjälpverksamhet och mission. Det skulle alltså innebära att den svenska insatsen som helhet kunde ökas. Det skulle också skapas en bredare förankring för biståndstanken. Nu avstyrker utskottet, med en kortfattad motivering, förslaget. Motiveringen kan sammanfattas så, att eftersom riksdagen tidigare har avvisat förslaget bör den göra det också nu. Men detta räcker kanske ändå inte som motiv för ett avslag. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman varför man tycker att det är motiverat att ha en avdragsrätt som gynnar den egna ekonomin och den egna plånboken, men inte kan ha en avdragsrätt för gåvor till ett gott ändamål. Varför är det mer rimligt att gynna egna materiella behov än att gynna en god sak, där man inte själv står i centrum? I övrigt, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Riksdagens kammare har vid många tillfällen diskuterat avdragsrätt för gåvor, och alla partier utom folkpartiet har ställt sig avvisande till förslaget härom. Det finns flera skäl till det. För det första tror jag att vi alla är överens om att skattesystemet måste förenklas. Varje avdrag innebär nya regler, extra kontroll och därmed ett behov av nya tjänster för skattemyndigheterna. Nya skattereformer bör syfta till förenkling, inte till ytterligare byråkrati, som det här skulle leda till. För det andra bör frågan hur skattemedel skall användas avgöras av samhället, inte av den enskilde. En avdragsrätt innebär ju att medel som För det tredje skulle avdragsrätten medföra stora avgränsningsproblem. Onsdagen den Det skulle finnas många olika uppfattningar om vilka organisationer som 20 februari 1985 skulle ingå, dvs. till vilka organisationer man skall kunna betala bidrag som man får rätt till avdrag för. Det skulle vara svårt, för att inte säga omöjligt, att ng a Avdragsrätt för RR granar dd E SRS ARA AE gåvor till inter Pra falmant Petade: 1Ate Kågon ANiKre skilnad mellan mig och JAR IEriV TG Fädonelli biständs Wikström när det gäller vikten av de frivilliga organisationernas insatser på arbete biståndsområdet, hur betydelsefulla deras insamlingar är och hur väsentligt deras arbete för internationellt samförstånd och respekt för de mänskliga frioch rättigheterna är. Det finns dessutom en möjlighet för en del av dem att samarbeta med SIDA för olika biståndsprojekt. Men jag tror att det ligger en fördel i att de frivilliga organisationerna i övrigt sköter sin insamlingsverksamhet utan den inblandning från samhället som skulle bli nödvändig, om man skulle bevilja avdragsrätt för bidrag till vissa föreningar. Sammanfattningsvis talar alltså både principiella, praktiska och kontrolltekniska skäl mot att man inför avdragsrätt för vissa gåvor till internationellt biståndsarbete.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
Fru talman! Anna Lindh anförde många argument för utskottsmajoritetens ståndpunkt. Ett var att en avdragsrätt skulle innebära att man byråkratiserade skattesystemet, medan det är förenklingar vi bör eftersträva. Men det kan ju inte vara svårare med den här sortens avdragsrätt än med de avdragsrätter som vi redan har. Jag har förståelse för att en socialdemokrat som Anna Lindh tycker att staten skall avgöra hur dessa biståndsmedel skall användas. För en liberal är det lika självklart att det är ett värde om det är den enskilda människan som tar ställning, utan att för den skull statens insatser minskar. Några avgränsningsproblem kan det knappast finnas. Vi har ju löst dem t.ex. när det gäller arvsskatten, och socialdemokraterna i Danmark har klarat av att göra denna avgränsning. Det finns alltså en förteckning över vilka organisationer som är berättigade som bidragsmottagare för att avdragsrätten skall tillämpas. Jag tycker inte att argumenten var särskilt hållbara, och kvar står frågan till Anna Lindh: Varför är det mera rimligt att man får göra avdrag när det gynnar den egna privatekonomin än när det gynnar en god sak? Jag trodde att det var saligare att giva än att taga.
Fru talman! Man försöker i dag att i allt större utsträckning övergå till schabloner när det gäller avdragen och komma ifrån de olika specifika avdragen på skatteområdet. Jag instämmer i det Jan-Erik Wikström säger om att det är mycket värdefullt att enskilda människor ger bidrag. Men det 51 har också visat sig att människor är mycket villiga att ge bidrag utan en inblandning från samhällets sida, utan en avdragsrätt för de bidrag som ges. Det exempel som Jan-Erik Wikström tar upp om arvsskatten visar just hur svårt det är att göra avgränsningar. Amnesty t.ex. tillhör de organisationer som står utanför arvsskattebefrielse, vilket många upplever som orättvist. När det slutligen gäller frågan om varför människor skall få göra avdrag för sin egen skull men inte för bistånd, är det helt enkelt så att skattesystemet bygger på att man skall betala skatt efter bärkraft. De avdrag man då får göra är sådana som har haft samband med inkomstens förvärvande eller sådana som bör direkt återspeglas när man betalar skatt.
Fru talman! Jag delar Anna Lindhs uppfattning att Amnesty borde finnas med på listan över organisationer som har denna förmån. Vi kan väl gemensamt försöka verka för att Amnesty kommer med på denna lista. Människor skall betala skatt efter bärkraft, säger Anna Lindh. Det system som föreslogs i en proposition för fyra fem år sedan byggde på att man skulle neutralisera de effekter som annars skulle kunna uppstå om avdragsrätten tillämpas på ett sådant sätt att det blir större lindring för höginkomsttagare än för låginkomsttagare. Till sist vill jag säga att det helt enkelt är så att frågan gäller om vi vill att de som i dag satsar för dessa goda ändamål skall göra merinsatser. De kommer inte att ge mindre, utan vår önskan och vår förhoppning är att de ger avsevärt mycket mer, vilket skulle vara poängen i detta sammanhang. Jag noterar att Anna Lindh har sina argument och jag har mina, och det skall väl vara någon skillnad mellan en socialist och en liberal.

Fru talman! När vi från vänsterpartiet kommunisterna reser krav om slopande av rätten till avdrag för s.k. förskottsräntor är det ett led i vår strävan att undanröja så många som möjligt av de avdragsregler som i huvudsak gynnar de besuttna. Avdragsrätten i skattesystemet fungerar som en klasslagstiftning. Det är en lagstiftning som gynnar människor med höga inkomster, oavsett om det är genom arbete eller spekulation, och som i andra änden drabbar människor med mera vanliga inkomstnivåer, dvs. arbetare och tjänstemän. Statistiska centralbyråns statistik för inkomståret 1982 visar att den genomsnittlige arbetaren gör underskottsavdrag för omkring 5 000 kr. Höginkomsttagare och förmögna gör samma avdrag fast för avsevärt högre belopp, närmare bestämt mellan 25 000 och 72 000 kr. i genomsnitt per individ. Detta betyder självfallet att det i avdragshänseende finns en spridning upp till flera hundra tusen kronor för olika besuttna. Ett sätt att ytterligare utnyttja denna typ av avdrag är att göra s.k. förskottsinbetalningar för att göra ytterligare förtjänst, på andra skattebetalares bekostnad. Detta är i dag möjligt att göra ett år i förväg. Att göra en förskottsinbetalning har ju som enda syfte att minska den egna beskattningen och därmed utnyttja de gällande avdragsreglerna. Från vår sida anser vi att detta inte borde få fortsätta och därför yrkar vi också att rätten att få göra dessa avdrag för räntor som erlagts i förskott skall slopas. Vi är naturligtvis helt införstådda med — även om det inte förefaller så av skatteutskottets skrivning — att en viss skärpning redan har gjorts i samband med att den begränsning som infördes för 1982-1985 års taxeringar har permanentats. Men vi anser inte detta vara tillräckligt. Utskottets ställningstagande, vilket är enigt och innebär att socialdemokraterna, moderaterna och de andra borgerliga partierna är överens, medför att denna klassmässiga lagstiftning skall kvarstå. Det innebär att socialdemokraterna finner att det även i fortsättningen skall finnas utrymme för betalning i förväg utan att avdragsrätten skall rubbas. Men detta är inte enbart en rättvisefråga, det gäller också att undanröja möjligheterna till skatteflykt i viss utsträckning. I detta fall kan det konstateras att den här typen av transaktioner också är s.k. skatteflyktstransaktioner, men att de av allt att döma inte ryms inom den s.k. generalklausulen. Vänsterpartiet kommunisterna anser alltså att denna typ av förskottsinbetalning av räntor inte skall få medföra att man får rätt att göra avdrag det året man gör förskottsinbetalningen, utan den skall falla på det år där den rätteligen hör hemma. Därför yrkar jag bifall till motionen.

Fru talman! Det är nu tredje gången på relativt kort tid som vi här i riksdagen skall behandla frågan om rätt till avdrag för förskottsräntor. Första gången var i februari 1982. Då beslutade riksdagen att rätten till avdrag för sådana räntor skulle inskränkas. De nya reglerna skulle tidsbegränsas och tillämpas endast vid 1982-1985 års taxeringar. Skälet till det var naturligtvis att de föreslagna begränsningarna i underskottsavdragens skattemässiga värde inte skulle urholkas. Den andra gången som vi behandlade denna fråga var så sent som den 21 november 1984, för tre månader sedan alltså. Då beslutade riksdagen, på förslag av regeringen, att man skulle permanenta dessa regler. Ett av skälen till det var just att förskottsräntor medför kontrollproblem i taxeringen, om ingen begränsning av avdragsrätten finns. Båda gångerna fattades besluten i total politisk enighet. Alla var överens om att förslagen borde genomföras. Alla var dessutom — åtminstone vid ett av de båda tillfällena — överens om att det skulle vålla praktiska problem om man helt avskaffade rätten till avdrag för räntebetalningar som endast avser en kortare period i förtid utöver beskattningsåret. Det är alltså vårt motiv för att gå emot den motion som vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram. Det är därför litet märkligt att vänsterpartiet kommunisterna nu — bara tre månader efter vårt senaste enhälliga beslut — föreslår att den rätten skall försvinna. Fru talman! Med hänvisning till de tidigare enhälliga besluten i detta ärende och med hänvisning också till vad som anförs i skatteutskottets betänkande nr 32, ber jag att få yrka bifall till hemställan i detta betänkande.
Fru talman! Vi har, som Lars Hedfors säger, aldrig varit emot att man skärpte bestämmelserna beträffande avdrag för förskottsräntor. Men det behöver ju inte innebära att vi inte vill gå längre. Det är en märklig typ av demagogi som Lars Hedfors här använder sig av: att man om man en gång har varit med om att genomföra en skärpning inte skulle kunna förespråka ytterligare skärpningar vid ett senare tillfälle! Låt mig klargöra att frågan om förskottsränta och avdragsrätt inte är huvudfrågan för oss i vpk, utan det väsentliga för oss är självfallet att göra rejäla inskränkningar i de nu gällande reglerna om rätten till avdrag för olika underskott och räntor. Vi anser inte att det är ett system som bör finnas. Därför har vi också i en annan motion yrkat på att det skall göras väsentliga skärpningar härvidlag. Det förhållandet att vi i denna motion har sagt att vi inte vill godkänna förskottsräntor ens för ett år i förväg bottnar i att vi — så länge vi inte har fått de andra skärpningarna till stånd — anser att det finns skäl att framföra kritik och förslag som innebär ändringar av gällande regler även på mindre avsnitt av det här området. Jag kan inte finna att det, såsom utskottet skrivit i betänkandet, skulle behöva uppstå några problem med kontroll osv. Efter vad jag vet — och säkert också Lars Hedfors, som torde ha fått en föredragning i går kväll av finansministern eller någon annan — kommer man i samband med förenklingen av självdeklarationerna också att föreslå att bankerna skall ge uppgift till skattemyndigheterna om räntebetalningar osv. Därför borde det inte heller vara något problem att klara ut vilka räntor som eventuellt är s.k. förskottsräntor.
Fru talman! Man kan göra två reflexioner med anledning av Tommy Franzéns huvudanförande och hans senaste inlägg. Den första reflexionen är: Varför har inte vpk tidigare väckt några motioner i detta ärende? Det är litet märkligt. Den andra reflexionen är att vänsterpartiet kommunisterna på det här sättet vill krångla till skattesystemet ytterligare. Vi socialdemokrater vill försöka förenkla skattesystemet. Vi vet nämligen att invecklade och krångliga skatteregler gynnar de smarta människorna i samhället och de människor som har råd att anlita skatteteknisk expertis. Jag vill säga att vi socialdemokrater naturligtvis också är motståndare till att högavlönade människor skaffar sig skattefördelar med hjälp av avdrag. Vi menar att vi bör försöka komma till rätta med det — men på ett annat och mer effektivt sätt, utan att ytterligare krångla till reglerna!
Fru talman! Jag vet inte om det ens finns anledning att diskutera den första frågeställningen, varför vi inte föreslagit detta tidigare. I så fall skulle man lika gärna kunna ställa frågan: Varför har inte socialdemokraterna genomfört hela sitt politiska program under de tidigare 44 regeringsåren? — Den typen av resonemang kan vi lämna därhän. I varje fall tycker inte jag att det finns någon anledning att besvara frågan. Däremot vill jag bemöta Lars Hedfors när han säger att ett genomförande av vårt förslag skulle krångla till reglerna, att det enbart skulle gynna smarta människor. — Jag håller givetvis med om det. Men jag måste i konsekvensens namn fråga Lars Hedfors: Varför har ni krånglat till det hela, så att reglerna bara får gälla ett år och inte tio år eller obegränsat antal år, såsom tidigare? Jag förstår att andra skäl har talat för den här ändringen, att den gjordes för att inte människor skulle gynnas i skattehänseende. Det var också de motiven som framfördes i propositionen inför 1982-1985 års skattereform. Skall man vara konsekvent i sin argumentation, Lars Hedfors, då får man finna andra argument än att säga att det skulle vara att krångla till det hela med att ta bort förskottsränteavdragen. Det kan självfallet inte vara krångligare än ett system där dessa ränteavdrag minskas i värde eller en bestämmelse om att avdragen får göras ett visst år. Därför håller inte det resonemanget. Att kontrollera om förskottsräntan avser ett år eller flera år framåt i tiden, eller om den avser innevarande år kan inte vara särskilt krångligt. Vad det handlar om är att socialdemokraterna och moderaterna tydligen är överens om att de människor som har höga inkomster, de som kan dribbla med sina pengar genom att betala räntor i förskott, de skall också gynnas skattemässigt. Det är den frågan som Lars Hedfors inte vill diskutera här.
Fru talman! Tommy Franzén ifrågasätter mitt resonemang om krångel och praktiska problem. Låt mig därför ge honom ett litet enkelt exempel på hur det kan te sig i praktiken. Om vi tänker oss att jag eller Tommy Franzén erlägger en förskottsränta i mars 1984 och den löper till mars 1985. Då är det praktiskt och mindre krångligt att deklarera hela skuldräntan den 15 februari 1985 eller helst något tidigare. Det är opraktiskt och krångligt att deklarera en del av denna ränta den 15 februari 1985 och en annan del den 15 februari 1986. Det är det resonemanget som ligger bakom vårt ställningstagande. Det handlar alltså om att undvika att krångla till deklarationerna för mycket för de enskilda människorna, vilket tydligen vpk vill göra.
Fru talman! Det kan knappast vara krångligare att ha kalenderårsvisa redovisningar beträffande räntorna än det är i andra sammanhang.

Fru talman! Vi kan nu konstatera att förslaget om höjda dagsersättningar för de värnpliktiga och höjning av utryckningsbidraget tillstyrks av ett enigt försvarsutskott. Det är självklart att vi gärna skulle se att det fanns ett ekonomiskt utrymme för ytterligare reformer för de värnpliktiga. Tyvärr har inte statsfinanserna de senaste två åren hanterats på ett sådant sätt att detta utrymme skapats. Den höjda dagsersättningen är välkommen. Från centerpartiet hälsar vi höjningen till 25 kr. per dag med tillfredsställelse. Den stämmer också väl överens med det icke-socialistiska alternativ som fanns vid försvarsbeslutet 1982. Jag vill emellertid fästa kammarens uppmärksamhet på att denna siffra ändå skiljer sig märkbart från de förväntningar som socialdemokraterna skapade inför 1982 års försvarsbeslut och också inför valet samma år. Då skapade socialdemokraterna förväntningar om att man ”under en femårsperiod skulle nå upp till en förbättring som motsvarar en till 30 kr. om dagen förhöjd dagsersättning” — dvs. i 1982 års penningvärde. Med tanke på inflationen borde vallöftet vara värt betydligt mera än det belopp som regeringen nu föreslår. Troligen är de 30 kronorna i dagens penningvärde värda 36 å 37 kr., att jämföras med regeringens 25 kr. Regeringen har visserligen något år på sig än, men chansen att vallöftet så som det utformades skall kunna infrias minskar för varje dag som går. Det svek som socialdemokraterna nu gör gentemot de värnpliktiga verkar komma upp på samma nivå som andra socialdemokratiska vallöften inför 1982 års val. Jag tänker på löftet till pensionärerna, löften till barnfamiljerna, löften om flera jobb. I bilden över svikna vallöften placerar nu socialdemokraterna med stor sannolikhet även detta svek mot de värnpliktiga. Jag är övertygad om att när den svenska värnpliktsrörelsen om någon vecka öppnar sin årliga konferens i Örebro, är den väl medveten om hållbarheten i de socialdemokratiska vallöftena till de värnpliktiga. Det finns, fru talman, anledning att återkomma till värnpliktsfrågorna då vi senare under våren skall behandla centerns krav på en övergripande utredning om de värnpliktigas problem. En fråga som jag för min del anser att man inom kort måste utreda är ett väl fungerande resesystem för de värnpliktiga. Ett sådant system bör fungera både på hemorten och på förbandsorten. Skälet till att jag anser denna fråga särskilt aktuell är att det nu gällande avtalet om värnpliktigas s.k. viseringskort slutar att gälla vid halvårsskiftet. Jag har inget annat yrkande än försvarsutskottets och yrkar bifall till detta.

Fru talman! Värnpliktstjänstgöringen är och har alltid varit en uppoffring för den enskilde individen. Det är positivt att övervägande delen av den svenska manliga befolkningen fullgör denna plikttjänstgöring, trots att den innebär stora ingrepp i det privata livet. Det kan gälla studier, det kan gälla familjeliv — även om det kanske inte är aktuellt för de flesta av de unga värnpliktiga — och det kan gälla yrkesverksamhet och sådana saker. Därför är det väl motiverat att man ger en skälig ersättning under värnpliktstjänstgöringen. Denna ersättning har alltid varit låg, men samhället förändras ju, och det kan t.o.m. ifrågasättas, om det inte gick bättre att stå ut med den låga dagspenning som fanns under tidigare decennier — strax efter kriget, under 1950-talet osv. — än vad det är nu med den som betalas i dag. Då var kraven mindre, och det var inte så stora kostnader förenade med att leva i samhället som det är i dag. Vi har från vårt partis sida i flera omgångar begärt höjningar av de värnpliktigas förmåner, och vi tycker att det är motiverat. Det kommer naturligtvis att kosta pengar, men om man jämför med vad militärutgifterna i Övrigt går upp till, är det ganska snålt att man hela tiden pysslar med en eller ett par kronor i höjning av de värnpliktigas dagspenning, medan inflationen galopperar i väg så att ersättningen urholkas mer och mer. I den meningen har Gunnar Björk i Gävle alldeles rätt i att om det 30-kronorskrav som restes för några år sedan skulle uppfyllas i dag, skulle man hamna betydligt högre upp på skalan, någonstans i närheten av de 40 kr. som vi har föreslagit i vår motion. Vi tycker alltså att samhället bör ha råd att ge sina värnpliktiga en sådan ersättning att de slipper ta av egna reserver när de gör denna plikttjänstgöring, för det är vad som nu sker i mycket stor omfattning. I den mån de har någon sparad slant går den som regel åt. I annat fall måste de kanske gå tillbaka till anhöriga — närmast föräldrar — eller till sambo eller fästmö, som får bisträcka så långt deras pengar räcker. Detta måste betraktas som otillfredsställande, om man vill ha en positiv syn på värnpliktstjänstgöringen. Samma sak gäller resorna. Frågan om hur de skall kunna utnyttjas har flerfaldiga gånger varit uppe. Bestämmelserna har varit många, krångliga och ganska byråkratiska. Under tidigare perioder skulle man bara få resa till hemorten, dvs. till kyrkobokföringsorten, och man fick inte fritt utnyttja den resa som man verkligen hade rätt till. Antalet resor har också varit lägre än vad det är i dag. Vi anser fortfarande, trots den förbättring som har kommit till, att det måste bli mera positiva, mera generösa regler för de värnpliktigas resor. Vi har också i annat sammanhang rest kravet på att anhöriga skulle kunna få använda någon eller några av de fria resorna. Det är inte heller något dåligt förslag. Om den inkallade ligger ganska långt hemifrån, skulle föräldrar, maka — i den mån de här unga värnpliktiga är gifta — eller fästmö/sambo kunna använda någon av resorna till besök på garnisonsorten. Detta borde beaktas på ett bättre sätt när man diskuterar resor. Utryckningsbidragen har kommit till för att hjälpa den värnpliktige över de första, svåra veckorna efter värnpliktstjänstgöringen. Som vi alla vet har inte arbetsmarknadens möjligheter att erbjuda ett jobb blivit bättre under de senaste åren, utan många gånger står den värnpliktige vid utryckningen utan arbete. Därför är det väl motiverat att höja utryckningsbidraget, så att han åtminstone har några av de första dagarna bekymmersfria innan han måste börja söka samhällelig hjälp för att klara sig. Allt sammantaget som vi har tagit upp i vår motion — där ingår också en del om bostadsbidraget, som jag dock inte tänker beröra här — anser vi skulle förbättra förhållandena för de värnpliktiga, så att de åtminstone kunde leva igenom värnpliktsåret, eller den del av ett år som det gäller, utan att tära på sina egna eller anhörigas resurser. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till vår motion 1984/ 85:2781.
Fru talman! Jag skall först vända mig till Gunnar Björk i Gävle med konstaterandet att utskottsbetänkandet är enhälligt på den punkt vi nu diskuterar. Jag blev något förvånad när Gunnar Björk talade om att det inte går att göra mer eftersom statsfinanserna under den socialdemokratiska regeringen hanterats på ett sådant sätt att det inte ger utrymme för ytterligare höjningar. Sanningen är ju faktiskt att statsfinanserna har förbättrats om man ser på budgetunderskottet. Under de borgerliga regeringarnas tid ökade budgetunderskottet från närmare 4 miljarder till 87,5 miljarder — från den tidpunkt då den senaste socialdemokratiska regeringen hade lagt fram sin budget fram till den tidpunkt då de borgerliga lämnade över regeringsansvaret efter valet 1982. Enligt det framlagda budgetförslaget är budgetunderskottet nere på 63,5 miljarder, vilket är mycket bra marscherat av den socialdemokratiska regeringen. De borgerliga regeringarna marscherade också mycket bra, men i den andra riktningen. Sedan säger Gunnar Björk att dagsersättningen innebär ett svek på samma sätt som när socialdemokraterna svek beträffande pensionerna, barnfamiljerna och flera jobb. När det gäller pensionerna har det skett en förbättring i enlighet med överenskommelsen mellan pensionärsorganisationerna och regeringen. Vi har ju avskaffat borgeindexet, enligt vilket man inte får tillgodogöra sig exempelvis höjning av energipriser och indirekta skatter. Sveket skulle också gälla barnfamiljerna. Det var i och för sig inget vallöfte, men jag vet inte om det är något svek att höja barnbidraget med 1500 kr. Det skulle också vara ett svek att vi inte har skaffat fler jobb. Det är faktiskt så att det finns fler i arbete nu än någonsin tidigare, och vi har minskat arbetslösheten. Gunnar Björk får ursäkta mig, men han låter i talarstolen mer som en väl inkörd hästskojare än som en seriös politiker. När det gäller sakfrågorna sade inte socialdemokraterna i reservationen till försvarsbeslutet 1982 att beräkningen av dessa 30 kr. skulle ske i fast penningvärde. Däremot föreslog värnpliktskommittén detta. Men när riksdagen och utskottet sedan behandlade frågan ville man inte binda sig för tidsplanen. Däremot har vi goda förutsättningar att nå upp till dessa 30 kr. för den innevarande planeringsperioden genom den höjning som nu föreslås. Dessutom, vilket är unikt när det gäller sådana frågor, föreslår man faktiskt en retroaktiv höjning av utryckningsbidraget från 1 500 kr. — detta belopp låg still från 1979 då de borgerliga regeringarna inte gjorde något åt detta — till 2 000 kr. Det utgår under ett löpande budgetår. I övrigt kan jag instämma i de allmänna uttalanden som gjorts. Men till Oswald Söderqvist vill jag göra den begränsningen att inflationen inte galopperar längre. Genom en stram finanspolitik håller inflationen på att bromsas upp. Men det är riktigt att det som Oswald Söderqvist sade gällde fram till 1982. Beträffande de fria resorna kan jag hålla med Oswald Söderqvist om att det ligger mycket i det har säger. De problem som vi har f. n. har lett till att man nu inom försvarsstaben tillsammans med försvarets rationaliseringsinstitut gör en översyn av. de fria resorna. Men jag kan hålla med om de allmänna omdömen som har gjorts, att det är viktigt att de värnpliktiga under tiden de gör sin värnpliktstjänstgöring lever på en någorlunda hygglig och dräglig nivå. Det grundläggande för detta är självfallet de sociala skälen, dvs. att vi skall ha ett sådant samhälle där vi tar socialt ansvar för varandra. Men om man ser det mer strikt ur värnpliktsförsvarets synpunkt kan man säga att det är viktigt att de värnpliktiga också känner sig motiverade under värnpliktstiden, genom att de får en någorlunda hygglig ersättning som inte understiger vad som kan uppfattas som någorlunda rimligt. Vi menar att vi kan klara det. Självfallet påverkar också de värnpliktigas ekonomiska förmåner försvarsviljan som sådan. Därför utgår jag från att vi kan fortsätta att höja dagsersättningen också framöver.
Fru talman! Vi skall väl inte föra en ekonomisk debatt, men jag vill ändå påpeka att de socialdemokratiska regeringarna under en följd av år har ökat statsskulden. Även i den nu aktuella budgeten förutsätts fortsatt upplåning. När det gäller den galopperande inflationen vill jag erinra Åke Gustavsson om att nettoprisindex — som ju är aktuellt i det här sammanhanget — under 1983 83 med 5 96. Det innebär att nettoprisindex bara under den socialdemokratiska regeringstiden har ökat med över 12 70. Bara det innebär tre fyra kronor ovanpå det löfte ni gav inför valet. Retroaktiviteten är inte något som speciellt utmärker den socialdemokratiska regeringen. Försvarsutskottet har tidigare gjort retroaktiva höjningar av utryckningsbidraget. Det är alltså felaktigt att påstå att detta är något som speciellt skulle utmärka den här regeringen. Jag förstår att Åke Gustavsson har en svår sits när han skall försöka slingra sig ifrån de vallöften som bl.a. han medverkade till i samband med 1982 års försvarsbeslut. Han försöker dessutom krypa ifrån det faktum att det i realiteten gällde 1981 års penningvärde när vi diskuterade detta 1982. Om man utgår från 1981 års penningvärde, har nettoprisindex ökat med 22 Yo under den här tiden. Det socialdemokratiska löftet skulle då vara värt ungefär 36 kr. Jag konstaterar bara att socialdemokraterna är generade över att få ytterligare exempel på vallöften man avgav inför 1982 års val men som man sedan svikit. Av den här debatten har framgått — och det tycker jag är viktigt — att man tydligen inte ens törs stå för de löften man gav inför valet.
Fru talman! Gunnar Björk i Gävle säger att han inte vill föra en debatt om den ekonomiska politiken. Det kan jag begripa, men det var faktiskt Gunnar Björk som inbjöd till en sådan debatt. Att Gunnar Björk tar upp statsskulden i det här sammanhanget förvånar mig. Skälet till att vi inte har klarat att förbättra budgetunderskottet ytterligare är att vi tvingas betala de räntor vilka har bidragit till den höjda statsskuld som de borgerliga regeringarna drog på nationen Sverige. Beträffande uttalanden inför 1982 års försvarsbeslut kan jag konstatera att Gunnar Björk inte med ett ord kommenterar vad jag sade om de ställningstaganden som värnpliktsförmånskommittén gjorde och som försvarsutskottet har gjort. Däremot säger Gunnar Björk att jag har en svår sits när jag skall slingra mig ifrån vad socialdemokraterna sade 1982. Jag tror att Gunnar Björk borde läsa försvarsutskottets betänkande 1981/82:18, s. 175. I en socialdemokratisk reservation skriver vi: ”De socialdemokratiska ledamöterna i försvarskommittén har förordat en successiv höjning av förmånerna för värnpliktiga under grundutbildning så att man under en femårsperiod når upp till en förbättring som motsvarar en till 30 kr. om dagen förhöjd dagsersättning.” Det är det ställningstagande vi i detta sammanhang gjorde, Gunnar Björk. Slutligen, fru talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! Än en gång försöker nu Åke Gustavsson slingra sig ifrån socialdemokraternas reservation till 1982 års försvarsbeslut, där man gjorde sken av — observera att jag säger gjorde sken av — att man lovade 30 kr. per dag. Nu försöker Åke Gustavsson säga att man aldrig lovade 30 kr. Det har ändå uppfattats på det sättet. Jag tycker att Åke Gustavsson på ett bra sätt har visat att man nu helt klart har gått ifrån det vallöfte man utställde. Man har åter svikit de värnpliktiga och deras organisationer.
Fru talman! Jag ber att få tacka Gunnar Björk i Gävle för att han nu nöjer sig med att påstå att vi enbart gjorde sken av att lova 30 kr. och inte, som han sade i sitt första anförande, att vi lovade 30 kr. i ett fast penningvärde. Med hänsyn till den utveckling som vi har haft när det gäller höjningarna av värnpliktsersättningarna vidhåller jag att det — med den höjning som regeringen nu har föreslagit — finns mycket goda förutsättningar att vi under programplaneperioden, dvs. fram till 1987, kan nå upp till 30 kr.

Fru talman! I socialutskottets betänkande behandlas abortfrågan och familjeplanering bl.a. utifrån de utgångspunkter och slutsatser som har kommit till uttryck i abortkommitténs betänkande. Jag vill understryka att jag tycker att abortkommittén har gjort ett värdefullt arbete. Den har lagt fram förslag och analyserat denna fråga på ett förtjänstfullt sätt. När det gäller de förslag som kommit från abortkommittén och som nu också presenteras i propositionen råder en ganska bred enighet i utskottet. För min del anser jag att abortkommittén liksom andra utredningar som har behandlat frågor beträffande bl.a. ett ökat rättsskydd för ofödda har haft för snäva direktiv och därför inte kunnat belysa frågorna i ett vidare och mera övergripande sammanhang. Jag ber, fru talman, att få återkomma till detta. Jag vill också peka på den motion av Gunnar Biörck i Värmdö där han framhåller att benämningen abortvård inte är särskilt bra i detta sammanhang. Utskottet har ställt sig bakom Gunnar Biörcks uppfattning om benämningen som sådan. Jag skall övergå till att något litet presentera den moderata reservationen nr 3, och jag ber att få yrka bifall till den. Reservationen berör möjligheten för kvinnor att få gynekologisk vård. Här vill vi bl.a. utifrån vad som händer i de olika landstingen och under olika sjukvårdshuvudmän betona nödvändigheten av att alla kvinnor får möjlighet till god gynekologisk vård. Vi uttalar oss inte om i vilken organisatorisk form denna vård skall ske, men vi anser att | det är viktigt att riksdagen gör ett klart ställningstagande i denna fråga och | ger regeringen till känna vad som anförs i reservationen. Denna fråga har också aktualiserats med anledning av det nya ersättningssystem inom Dagmarbeslutets ram som majoriteten i riksdagen har antagit. Vi menar att i samband med god gynekologisk vård måste man speciellt ta till vara de resurser som finns inom ramen för privatpraktiserande läkares verksamhet på heltid eller deltid. Här finns det också resurser att ta till vara hos fritidspraktiserande läkare. Jag beklagar i och för sig att vi är ensamma om denna reservation och ett sådant viktigt uttalande som vi menar skulle vara till gagn för just den här verksamhetens inriktning ute i landet. Fru talman! Jag sade inledningsvis att jag anser att ifrågavarande utredningar — abortkommittén, inseminationsutredningen, utredningen om barnens rätt och i och för sig även gen-etikkommittén — har haft för snäva direktiv när det gällt att i ett helhetsperspektiv belysa frågan om den oföddes rätt. Inom ramen för de olika frågeställningar som finns på detta viktiga område är det enligt min mening omöjligt att undanta frågan om rättsskydd i samband med abortsituationen. Jag gör detta konstaterande utifrån det faktum som jag tror att vi alla ställer oss bakom, nämligen att fostret har liv och att man måste utgå från detta faktum när det gäller konkreta ställningstaganden. Vi befinner oss i dagi ett positivt skede när det gäller teknisk och medicinsk utveckling. Jag vill understryka, liksom jag har gjort tidigare här i kammarens talarstol, att detta är viktigt och att vi skall se positivt på den tekniska och medicinska utvecklingen. Det är fråga om resultat av utvecklingsoch forskningsinsatser som är ställda i livets tjänst. Jag tycker alltså att det är angeläget att vi verkligen konstaterar det positiva när det gäller utvecklingen som sådan. Samtidigt som vi har denna progressiva situation vet vi att frågan om rättsskyddet, framför allt för ofödda, har kommit att aktualiseras i många olika sammanhang. Det gäller genmanipulation, fosterdiagnostik, provrörsbefruktning, insemination och abortsituationer. Vi har i dag när det gäller abortsidan en lagstiftning som har antagits för ganska många år sedan. Det har hänt mycket, bl.a. på den tekniska utvecklingens område, sedan riksdagen fattade beslut i den här frågan. Jag menar därför att vi inte kan diskutera ett ökat rättsskydd för foster i enbart speciella situationer. Vi måste sätta oss ner och utifrån en helhetssyn gå igenom de olika förutsättningar, problem och frågeställningar som finns i samband med ställningstaganden i olika livssituationer. Jag tycker att det är ologiskt att försöka diskutera ett ökat rättsskydd i det ena fallet men sedan bortse från utredningsambitionen i ett annat fall, när det gäller en annan livssituation. Jag vill peka på fosterdiagnostiken, som tillhör de områden där vi via förfinade metoder, via en medicinsk, teknisk och vetenskaplig utveckling, under de senaste åren har kommit mycket långt. Och vi vet att utvecklingen går vidare på fosterdiagnostikens område. Här kommer den fråga in i bilden som gen-etikkommittén har behandlat: Vilken form av skada eller handikapp skall ligga till grund för abort i samband med fosterdiagnostik? Vi vet att handikapporganisationerna anför värdefulla synpunkter på den frågan. Vi kan inte i detta sammanhang komma ifrån den seriösa debatt som förs beträffande livskvalitet utifrån olika situationer och förutsättningar. Det är nästan omöjligt att seriöst diskutera den här frågan utan att också ta med frågan om rättsskydd i abortssituationer generellt sett. Låt mig peka på de olika tidsgränser som finns i abortlagstiftningen. Man har den 18:e veckan och de synnerliga skäl som gäller efter den 18:e veckan. Härvidlag finns det också frågeställningar som måste belysas på nytt, bl.a. utifrån den tekniska, vetenskapliga och medicinska utvecklingen på dessa områden. När det gäller provrörsbefruktningen finns en annan frågeställning. Gen-etikkommittén har sagt att i samband med provrörsbefruktning skall forskning på embryon inte få göras efter 14 dagar. Den frågan får vi behandla senare här i riksdagen. Jag vill bara peka på detta som ett exempel. När det däremot gäller frågan om forskning på aborterade foster har vi inte motsvarande diskussion om tidsgräns osv. Det är ett exempel som visar att det är ologiskt att inte ta upp en diskussion utifrån ett helhetsperspektiv när det gäller dessa viktiga etiska frågor. Fru talman! Personligen nalkas jag de här frågorna med mycket stor ödmjukhet. Jag vill inte gå in i polemik med de kamrater i utskottet som har en annan uppfattning än den jag själv har. Jag är medveten om att uppfattningen i dessa frågor grundas på inställningar som man har sedan kanske mycket lång tid tillbaka. Jag tror att de frågor som det här gäller kommer att få en ökad aktualitet i takt med den utveckling som äger rum på det medicinska området. Jag är nästan övertygad om att en majoritet i Sveriges riksdag sent omsider kommer att ställa sig bakom krav på förutsättningslösa utredningar om ett ökat rättsskydd för ofödda, i alla de olika situationer som jag har pekat på i min reservation. Fru talman! Det är viktigt att vi diskuterar de här frågorna utifrån en ömsesidig respekt. Vi märker i dag vissa tendenser till rädsla för teknisk och medicinsk utveckling. Man försöker slå ifrån sig och menar: Här måste vi sätta stopp; här måste vi säga nej. Personligen vill jag säga att jag inte sluter upp bakom en sådan tanke. Jag menar att den tekniska och medicinska utvecklingen även i fortsättningen kommer att stå i livets tjänst och att vi inte skall vara rädda för utveckling på de här olika områdena. Men samtidigt är det viktigt att vi är beredda till politiska ställningstaganden när det gäller etiska grundvärderingar, och här kommer också frågan om rättsskydd för ofödda in i de olika situationer som jag har pekat på i min reservation. Jag skall, fru talman, inte ytterligare motivera mina egna ställningstaganden.

Jag menar att en sådan utredning skall vara förutsättningslös och att alla olika uppfattningar skall komma till tals i den. Ingen av oss har rätt att göra gällande någon monopoluppfattning om vad som är riktigt i en sådan här viktig fråga. Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Varje år utförs drygt 30 000 aborter i vårt land. 95 20 av aborterna genomförs senast i 12:e graviditetsveckan. Det blir allt vanligare med tidiga abortingrepp, och de sker numera oftast polikliniskt, dvs. inom den öppna vården. För kvinnor i en abortsituation har möjligheterna att få tidig abort inneburit både medicinska och psykologiska fördelar. Men att genomgå en abort är ändå en svår upplevelse för många kvinnor och även män som berörs. Omkring en tredjedel av de kvinnor som genomgått en abort har fått mer eller mindre svåra psykiska besvär. Ibland har sorgen efter en abort kommit fram först efter många år. Det är bra att det har skett en avdramatisering av aborterna, men man kan också fråga sig om inte abortsituationen, åtminstone för en del kvinnor, upplevs för opersonligt och för rutinmässigt. En bättre psykosocial rådgivning måste erbjudas alla kvinnor och män i en abortsituation. Denna psykosociala rådgivning skall ses som ett stöd för de berörda och också vara ett sätt att förhindra psykiska efterreaktioner. Det kan ske i samtal med kurator, läkare eller annan personal på området. Det psykosociala stödet skall erbjudas både inför en abort och efter en genomgången sådan. Sjukvårdsansvariga bör åläggas att ombesörja en utbyggnad av det psykosociala stödet i tillräckligt stor omfattning. Vill man minska antalet aborter måste man bl.a. bygga ut preventivmedelsrådgivningen. I abortkommitténs undersökningar visar det sig att hälften av alla aborter beror på att de preventivmedelsmetoder som använts inte har fungerat. En utbyggd preventivmedelsrådgivning har en direkt återverkan på abortfrekvensen i positiv riktning. Enligt docent K. G. Nygren, som var expert i abortkommittén, skulle kanske en tredjedel av aborterna kunna undvikas med förbättrad preventivmedelsrådgivning och med förbättrade preventivmedel. Preventivmedelsrådgivningen har utökats och byggts ut sedan abortlagen började gälla, men fortfarande motsvarar antalet rådgivningsbesök en miniminivå. Antalet rådgivningsbesök uppgår i de flesta län till mellan 310 och 380 besök per 1000 fertila kvinnor och år. Abortkommittén har uppskattat rådgivningsbehovet till 500 besök per 1 000 fertila kvinnor och år. Det betyder att hälfen av alla fertila kvinnor bör nås av preventivmedelsrådgivning varje år. Enligt vpk:s mening behövs det en norm för att trygga utbyggnaden av rådgivningen. Sjukvårdsansvariga bör åläggas att bygga ut rådgivningen efter just denna dimension. Socialstyrelsen har under 1970-talet haft en klart pådrivande roll för utvecklingen av den abortförebyggande verksamheten. Det har funnits en samordning mellan rådgivningsoch upplysningsarbetet, vilket har varit en stimulans för utvecklingen ute i landet. Socialstyrelsen måste också i fortsättningen få de resurser som behövs för att följa, bevaka och samordna det abortförebyggande arbetet. I socialstyrelsens nuvarande organisation saknas samordningen mellan mödrahälsovård/preventivmedelsrådgivning och abortförebyggande upplysning. I vpk anser vi att medel borde avsättas för åtminstone en tjänst, där arbetsuppgiften skall vara att ta ett uttalat ansvar för samordningen av den abortförebyggande verksamheten. Tidigare utgick ett specialdestinerat bidrag till landstingen för preventivmedelsrådgivningen. I propositionen uttalas på många ställen att verksamheten bör byggas ut, både kvalitativt och kvantitativt. Enligt propositionen åvilar den uppgiften de sjukvårdsansvariga. Vpk menar att abortoch preventivmedelsrådgivningen måste ses som ett mycket prioriterat område inom den förebyggande hälsovården. För att kunna garantera en utbyggnad på detta område bör ett specialdestinerat statsbidrag utgå. Ett sådant statsbidrag skulle också medverka till att utjämna de stora regionala skillnader som finns mellan olika landsting. Den nya medicinska tekniken har aktualiserat en rad frågor kring det ofödda barnet. Det är i dag möjligt att kartlägga allt fler egenskaper hos det mänskliga fostret. Det går att i flera olika former åstadkomma konstgjord befruktning och därvid välja mellan sperma från olika män och ägg från olika kvinnor. Inom en snar framtid kommer det att gå att göra ingrepp i människans gener, dvs. i själva arvsmassan, för att på någon punkt kunna förändra individens utveckling. Man måste fråga sig: Till vad skall vi ha den här tekniken? Med fosterdiagnostiken kan man sortera liv, sortera ut vilka människor som skall ha rätt att födas och i en vid mening också genom detta förädla människosläktet. Många tycks mena att det är möjligt att urskilja vissa mycket svåra sjukdomar, som åstadkommer ett så stort lidande för individen att livet blir helt utan mening. Men livets mening och värde över huvud taget kan inte avgöras av någon annan än av den som lever det. Fosterdiagnostiken aktualiserar svåra frågor som det blir nödvändigt att inom en snar framtid ta ställning till. Socialstyrelsen beviljar alltid abort efter den 18:e graviditetsveckan om skälet är befarad fosterskada eller konstaterad missbildning hos fostret. Även för mycket ringa fosterskador beviljas abort under rubriken Synnerliga skäl. Abort beviljas t.ex. vid Turners och Klinefelters syndrom, som är kromosomavvikelser som bara innebär sterilitet hos fostret men i övrigt mycket små avvikelser från det normala. Jag tycker inte att man skall kunna bevilja abort vid dessa avvikelser. Jag tycker också, alldeles oavsett om en utredning arbetar inom detta område, att socialutskottet och även riksdagen skulle kunna uttala denna viljeyttring. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna som är fogade till detta betänkande.